Fru talman! Det betänkande som nu skall behandlas anknyter till två motioner som båda sysslar med de utpräglade fritidskommunernas ekonomiska problem men som inbördes är rätt olika. De är olika redan när det gäller vilka ledamöter i riksdagen som står bakom de olika förslagen. Motionen 1059 av herrar Norrby i Åkersberga m.fl. är en fempartimotion, och motionen 1038 av herr Larsson i Borrby m.fl. framträder i år som en enpartimotion med företrädare enbart för centerpartiet. Jag vill erinra om att även den motionen, som liksom den andra börjar bli en gammal bekant för riksdagen, tidigare har varit en flerpartimotion och väl kunde ha varit det i år också. Det är närmast tillfälligheter och kanske tekniska missöden som har gjort att den inte framträder som sådan. Det är inte någon åsiktsförändring hos dem som tidigare stått bakom förslaget. Jag tycker det kunde vara angeläget att få den saken fastslagen. Det är också så, fru talman, att denna motion, 1038, sträcker sig väsentligt längre än den andra. Herr Norrby och hans medmotionärer uppehåller sig huvudsakligen vid fritidskommunernas egentliga kostnader för fritidsbebyggelsen och svårigheten att få täckning för de kostnaderna. Jag tror att de flesta som har någon anknytning till de kommuner det här gäller har ganska klart för sig att det är en verksamhet som i regel går med förlust för kommunerna. Det är knappast möjligt att med nuvarande skatteoch avgiftsregler få full täckning ens för de direkta kostnader som utpräglade fritidskommuner måste ta på sig för gästernas skull. Jag kan inte annat än tycka som motionärerna att det är angeläget att kommunerna i det fallet får ökade möjligheter. Men jag vill egentligen säga några ord — såsom jag brukar — om den andra motionen, som alltså sträcker sig väsentligt längre, för där handlar det inte bara om täckning av kostnader utan om kompensation för uteblivna möjligheter. Den motionen har i något olika formuleringar återkommit fyra om inte fem år vid det här laget. Den har blivit mer aktuell för varje år som har gått.

Det finns områden framför allt utmed våra kuster där man nu har fått klart för sig att man får räkna med att för all framtid, därför att områdena är attraktiva som fritidsuppehållsorter, avstå från att utnyttja naturliga förutsättningar som områdena har. Hemma i mitt Västsverige, framför allt i Bohuslän och alldeles särskilt i den norra delen av landskapet, är detta en verklighet som har en mycket betydande ekonomisk innebörd. Det är inte en slump att dessa s.k. utpräglade fritidskommuner nästan genomgående också är utpräglade högskattekommuner. De blir det av olika skäl men bl.a. därför att de möjligheter till ekonomisk verksamhet som annars skulle finnas icke kan utnyttjas, av hänsyn till fritidsintressena.

Därför blir det inget utnyttjande av den möjlighet som kommunen annars skulle ha. Mycket ofta har dessa kommuner ingenting att erbjuda som skulle kunna göra dem attraktiva för industri och annan verksamhet än just det som de inte får lov att utnyttja. Så viker sysselsättningen, skatteunderlaget sviktar, utdebiteringen blir hög och vi får de utpräglade högskattekommunerna. Nu kan man säga: Men varför etablerar sig då inte dessa kommuner som utpräglade turistkommuner och lever på turistindustrin? Jag har alltid trott och tror för varje år allt starkare att det är en utopi — om man nu skall använda ett närmast positivt laddat ord som ”utopi” i detta fall — att vi skulle få den sortens semesterstäder här i Sverige som man ser här och var t.ex. vid Medelhavet. För egen del måste jag säga att jag ej heller önskar sådana sommarstäder, som står döda åtta till nio månader av året och som plötsligt lever upp under några korta hektiska sommarveckor. Vi har nog att räkna med att inte heller som fritidskommuner duger svenska kommuner annat än i den mån de också har ett underlag av bofast befolkning och åretruntgående verksamhet.

Låg skatt har nämligen i sig en mycket stark dragningskraft. Det kan ske t.ex. genom en omfördelning efter det system som bl.a. tillämpas i Danmark, där den som bor i två kommuner vid olika tider av året får dela sin kommunalskatt mellan de två kommunerna efter någon rimlig proportion, t.ex. 10 12 i fritidskommunen eller vad man nu kan komma fram till. Det är förslag i denna riktningen som aktualiseras i motionen 1038, som jag alltså, herr Larsson i Borrby, känner en mycket stark frändskap med trots att jag inte står med mitt namn på den i år. Jag har velat erinra om och erinrar om att den har fler understödjare än vad som framgår av namnlistan under motionstexten. Sedan dessa förslag först — och även senast — framfördes har vi fått en ny statlig utredning, den s.k. kommunalekonomiska utredningen. Jag har tungan och förmånen att själv tillhöra den, vilket är ett skäl till att det kan anses överflödigt för mig att i år vara motionär i dessa frågor. Det blir väl den utredningen som till sist får uppgiften att ta upp dessa frågor, och vi skall väl inte föregripa dess verksamhet, men jag har, fru talman, utan att framställa något yrkande velat erinra om att det finns väsentligt längre gående önskemål när det gäller fritidskommunernas problem än att ge dem möjlighet att erhålla täckning för direkta kostnader för fritidsbebyggelse.

Fru talman! Till skatteutskottets betänkande nr 25 är fogat ett särskilt yttrande, där de som står för det säger att enligt deras uppfattning löser inte det nya skatteutjämningssystem, som har föreslagits i propositionen 44 i år, hela det kostnadsproblem som de s.k. fritidskommunerna brottas med. Det är ett nog så väsentligt påpekande. Det är alldeles uppenbart att det nya skatteutjämningssystemet just i det hänseende som åsyftas i det nu aktuella betänkandet från skatteutskottet fungerar slumpmässigt. Hur fungerar då detta förslag för några av de kommuner i landet som har den största andelen av sitt skatteunderlag från fritidsbebyggelse? Vi kan ta två kommuner i Stockholms län. I den nybildade Värmdö kommun, som i skatteutjämningsrevisionens betänkande fortfarande hette Gustavsbergs kommunblock, hade man enligt 1971 års taxering 10,01 procent av sitt skatteunderlag från fritidsbebyggelse. Men eftersom man hade 104,52 procent av medelskattekraften i riket och en skatteunderlagsgaranti på 95 procent, blev resultatet att av de här 10 procenten fick man glädje av 0,5 procent. Det innebar att man fick 6 öre per skattekrona i bidrag enligt utredningens förslag. Tittar vi på hur det ser ut enligt propositionen för samma kommun, visar det sig att nu har man halkat upp över den i det här fallet magiska gränsen. Skillnaden mellan skatteunderlagsgarantin och det faktiska skatteunderlaget är större än det skatteunderlag som representeras av fritidsbebyggelsen. Den kommun i landet som har den största andelen av sitt skatteunderlag från fritidsbebyggelse får alltså genom den reform som utskottet här faller tillbaka på inte ett öre. Den av utskottet åberopade reformen när det gäller skatteutjämningen löser alltså inte de aktuella problemen. Att den slår slumpmässigt kan man se när det gäller dels den kommun jag nämnde, dels den kommun i Stockholms län som har det näst högsta skatteunderlaget från fritidsbebyggelse, nämligen Vaxholms nybildade kommun. Där skulle man enligt 1971 års skatteunderlag inte ha fått någonting, och enligt 1972 års i propositionen redovisade underlag skulle man ha fått 6 öre per skattekrona. Man ligger där och pendlar precis på gränsen. De här kommunerna får alltså ingenting. Man kan med dem som står bakom det särskilda yttrandet konstatera att det nya systemet inte löser hela kostnadsoch intäktsproblemet för fritidskommunerna. I det läget åberopar utskottet att kommunalekonomiska utredningen skall titta på de här problemen. Det är ett viktigt klarläggande, som genom de här redovisade förhållandena framstår som särskilt betydelsefullt, att man skall studera den här frågan och se på den som en fråga om kostnadsfördelningen mellan kommunerna och mellan staten och kommunerna. Det kan knappast finnas underlag för utskottets påstående att det saknas anledning att över huvud taget diskutera en särskild utredning av de här frågorna innan erfarenheter vunnits av det nya skatteutjämningssystemet. De erfarenheterna kan man läsa sig till ur det material som föreligger — slumpmässigt och otillfredsställande i det här hänseendet, naturligtvis tillfredsställande i många andra hänseenden. Det finns väl också anledning att här peka på de möjligheter som bostadsbeskattningsutredningen har att se särskilt på dessa problem. Det tekniskt lättaste sättet att tillföra värdkommunen för fritidsbebyggelse ökade skatteintäkter torde vara en justering av repartitionstalet för fritidsbebyggelse. Den motion som jag står som första namn på, 1059, tar upp både kostnadsoch intäktsproblematiken i detta sammanhang. Det är ju väldigt betydelsefullt att man ser på båda sidorna, eftersom det finns så väsentliga skillnader mellan befintlig äldre fritidsbebyggelse och nytillkommande fritidsbebyggelse när det gäller såväl kostnader som intäkter för värdkommunen. Fru talman! Med hänsyn till att alltså minst en och helst två utredningar kommer att beröra dessa problem finns det ingen anledning för mig att nu ha något yrkande. Jag ville bara med anledning av det särskilda yttrandet i skatteutskottets betänkande anföra dessa synpunkter som, tycker jag, på ett väsentligt sätt kompletterar vad utskottet säger.

Fru talman! Som utskottet säger är frågan om ungdomsgårdar en primärkommunal uppgift, och därför kan knappast riksdagen, såvitt jag förstår, göra något åt detta. Men jag vill gärna lämna den upplysningen att frågan har varit föremål för stor uppmärksamhet inom mitt departement. Med hänsyn till att polisen här genom sin ungdomsklubb bedriver — som herr Nordgren mycket riktigt sade — en ganska unik verksamhet, som dessutom är utomordentligt värdefull, har vi från departementets sida försökt göra vad vi kan för att verksamheten skall kunna komma i gång på nytt. Till den ändan har vi meddelat kommunen att den skola, som herr Nordgren talar om, kan ställas till kommunens förfogande — den kan få hyras för en symbolisk summa och får disponeras. Därmed finns det garantier för att man, om kommunen vill acceptera detta erbjudande, skall kunna efter behövliga renoveringsarbeten få i gång verksamheten. Jag har som sagt gärna velat lämna denna upplysning.

Fru talman! Då motionären inte har ställt något yrkande utan anslutit sig till vad utskottet anfört och dessutom med tacksamhet noterat de åtgärder som statsrådet Geijer har vidtagit finns det egentligen inte mycket för utskottet att tillägga. Vi har sagt att den ungdomsverksamhet som Gävlepolisen bedriver är uppskattad och värdefull, och vi noterar det goda initiativ som Gävlepolisen har tagit genom att starta ungdomsverksamheten och därmed söka denna värdefulla kontakt med ungdomen. Vi önskar väl alla att det skall råda ett bra förhållande mellan ungdomen och polisen. De åtgärder som vidtagits hade väl kommit till stånd utan att denna motion väckts här i riksdagen — vi har väl närmast ansett att motionen hör hemma på det kommunala området. Men när nu motionären inte har ställt något yrkande utan delar de synpunkter som utskottet anfört har jag, fru talman, ingen anledning att närmare gå in på frågan. Jag noterar, liksom motionären, med tillfredsställelse att statsrådet Geijer har tagit det här initiativet. Därmed har också förutsättningarna skapats för att ungdomsverksamheten i Gävle skall återuppstå, och sedan blir det ju överläggningar på det kommunala området när det gäller finansiering och sådant. Det torde finnas möjligheter för staten att genom AMS eller på annat sätt skapa de ekonomiska förutsättningar som erfordras för en upprustning av dessa skollokaler som är så lämpliga för den här verksamheten. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets. Det gäller här en verksamhet som jag till en del har kunnat följa genom att den är förlagd till Gävle. Jag har naturligtvis samma förhoppning som herr Nordgren och utskottets talesman att den här verksamheten skall kunna fortsätta. Det är inte helt riktigt, som herr Nordgren säger, att det varit ett långt uppehåll i verksamheten. Man har tyvärr beslutat att lägga ned den. Men man har, efter vad jag kan förstå, ännu inte formellt tagit ett sista beslut i frågan. Jag har nämligen verksamhetsberättelsen för Gävlepolisens ungdomsklubb framför mig, och eftersom jag tycker att verksamheten är så värdefull, skall jag läsa ett stycke ur den. Jag känner också personligen människorna som drivit verksamheten praktiskt taget ändå från 1965. De har haft svårigheter med verksamheten som utökats med allt fler ungdomar. Därför har man sökt större lokaler och förmodligen utgått ifrån att man skulle få förfoga över den i utskottsutlåtandet åberopade skolan. Men det har dragit ut på tiden. Jag skulle vilja fråga statsrådet, som besökt Gävle och som gjort mycket för den här verksamheten, om hur långt de pågående underhandlingarna avancerat. Här finns fortfarande problem med kostnader för renovering av denna skola. Det är fråga om statsbidrag eller bidrag genom AMS. Så här skriver man i verksamhetsberättelsen: ”Det var verkligen synd att man tvingades flytta ungdomsverksamheten, som pågick så länge och som blev så omtalad och erkänd. Det är väl klart, att polisen har andra arbetsuppgifter än att driva ungdomsgårdar, men den måste också i en tid av stigande brottslighet och alltför ofta förekommande osaklig kritik och fula angrepp mot dess ingripanden och arbetsmetoder, försöka få ett bättre förhållande till allmänheten och inte minst till ungdomen. Detta kan ske genom att bl.a. åstadkomma så många goda kontaktytor som möjligt. Polisens ungdomsgård i Gävle var ett exempel på en sådan. Kanske ett experiment, men som sådant väl värt att satsa på. Polisen bör i dag ha tillgång till lokalutrymmen i eller i närheten av polishus, där man kan driva en viss form av upplysningsoch PR-verksamhet. Och dit ungdomar kan få komma för en stunds avkoppling och diskussion med polismän. På så sätt åstadkommer man en ökad respekt och förståelse för varandras problem och uppgifter samt minskar spänningen mellan parterna. Måste detta verkligen på grund av bl.a. strikt ekonomiska synpunkter bara vara ett event. framtidsprespektiv i ett samhälle, där man på så många andra områden försöker förnya sig och bli så effektiv som möjligt.” Sedan redovisar de kort själva gruppverksamheten under hösten 1972. Man bedrev alltså verksamheten fortfarande under hösten 1972. Man har bl.a. haft en debatthörna 10 gånger med 201 deltagare, en modellklubb 2 gånger med 10 deltagare, en bordtennisklubb 57 gånger med 852 deltagare och en nöjessektion som samlats en gång med 100 deltagare. Man konstaterar sedan att gruppverksamheten har minskat på grund av diskussionen om lokaler, men de hoppas fortfarande på en lösning av lokalfrågorna och på en fortsättning av den här verksamheten. Jag har självklart inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! I betänkandet nr 25 från kulturutskottet behandlas bl.a. avlöningsbidrag till sjömanspräster. I propositionen 66 redovisas sjömansvårdsstyrelsens begäran att få ytterligare ett bidrag till en sådan sjömanspräst, nämligen för verksamhet i Beirut där sedan den 1 juli 1972 bedrivs försöksverksamhet. Denna verksamhet har av sjömansvårdsstyrelsen upptagits på begäran av ombordanställda i svenska fartyg och på tillstyrkan av Sveriges officiella representation i Libanon, som det heter i propositionen. Kammarkollegiet har avstyrkt, och föredragande statsråd har inte heller lyssnat till sjömansvårdsstyrelsen. Vi har väckt en motion i den här frågan och begärt att riksdagen skall höja anslaget till kyrkofonden för att möjliggöra ett avlöningsbidrag till en sjömanspräst i Beirut. Med anledning av att motionen avslagits av utskottsmajoriteten vill jag här påminna om den verksamhet som bedrivs i Beirut. Till alla riksdagsledamöter har väl nr 4 av tidningen MED kommit i april månad. Den tidningen utges av kyrkan, och detta nummer ägnas helt åt sjömansvårdsstyrelsens arbete bland sjömännen. Sjömansvårdsstyrelsen är en av utgivarna av tidningen. Jag råkade öppna tidningen av en händelse utan att veta vad den handlade om och läste på s. 4 en rubrik ”Sjömanskyrkan i Beirut hälsas med glädje av sjömän”. I artikelinledningen heter det: ”Den här kyrkan har vi allesammans varit med om att önska hit! Så sade en dansk sjöman när MED:s utsända Eva Pontén hälsade på i den nya sjömanskyrkan i Beirut.” Hon berättar i artikeln om arbetet där, om den vita kyrkbussen med sjömansprästen vid ratten som från sjömanskyrkan letar sig ut i hamnen och tillbaka. Det innebär stora svårigheter att färdas där, och vi har senast i dag hört på nyheterna att Libanon är ett ganska oroligt land, där sjömännen inte kan färdas hur som helst och där sjömanskyrkan verkligen är välkommen. Men sjömanskyrkans arbete där är nu inte stött med anslag ur kyrkofonden, och det berättas i artikeln om svårigheterna med pengar. När man skall köpa nattvardskärl måste man köpa mycket billiga sådana, därför att man inte har råd att köpa bättre. Orgeln som finns är skänkt av några församlingar på Öland, och prästen själv har sytt antipendiet som finns i kyrkan. Samtidigt redovisas i olika artiklar i tidningen den uppskattning som arbetet får. Vi vet att det överallt är ungefär samma sak när det gäller sjömanskyrkornas arbete — det betyder oerhört mycket — men jag tror att Beirut, som ligger i ett oroligt hörn av världen, alldeles särskilt väl behöver ha sjömanskyrkan kvar. Jag hoppas att försöksverksamheten blir permanent, och jag beklagar därför att inte den här lilla summan på 37 000 kronor kunde få utbetalas till denna betydelsefulla verksamhet fr.o.m. nästa budgetår. Det finns en reservation vid kulturutskottets betänkande nr 25 som bär herr Källstads och fru Fr&nkels namn. Jag ber att med detta korta anförande få yrka bifall till reservationen. Jag hoppas verkligen att kammarens ledamöter röstar till sjömännens glädje och fromma.

Fru talman! I propositionen 66 föreslås att kostnader för en rad skilda ändamål till viss del skall täckas genom anslag ur kyrkofonden. Kulturutskottet tillstyrker förslagen på samtliga punkter. Bara på en punkt, beträffande avlöningsbidragen till sjömanspräster, har avgivits en reservation, såsom också framgick av herr Nilssons i Agnäs inlägg. För närvarande utgår till svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse 19 bidrag om vartdera 35 000 kronor årligen för avlönande av präster som är anställda i styrelsens tjänst i utlandet. Avlöningsbidragens storlek har ökat successivt. År 1965 fastställdes bidragen till 25 100 kronor. De är nu uppe i 35 000 kronor. Kungl. Maj:t föreslår en höjning till 37 000 kronor per avlöningsbidrag De kommer därmed att, liksom tidigare, motsvara ungefär 90 procent av styrelsens kostnader per sjömanstjänst. Utskottet är också enigt i sitt tillstyrkande av förslaget beträffande beloppets storlek och yrkar därmed avslag på motionen 1835. Reservationen gäller antalet utgående bidrag. Budgetåret 1962/63 var antalet avlöningsbidrag 12. Nu lämnas 19 sådana bidrag. Det har alltså under en tioårsperiod skett en kraftig uppräkning. Kammarkollegiet anför att antalet avlöningsbidrag under de senaste åren har ökat utan att omfattningen av den verksamhet som bedrivs i utlandet har ökat i samma mån. Kammarkollegiet avstyrker därför sjömansvårdsstyrelsens framställning om ytterligare avlöningsbidrag. Av det här anförda och av utskottets betänkande framgår att det totala bidragsbelopp som utgår från kyrkofonden till sjömansvårdsstyrelsens verksamhet stegvis har ökat. Också för nästa budgetår föreslås en ökning. Beloppen i kyrkofonden är emellertid inte obegränsade. Vid bidragstilldelningen måste en avvägning göras. I den avvägningen har föredragande statsrådet inte funnit sig böra tillstyrka någon ökning av antalet avlöningsbidrag. Utskottets majoritet har kommit till samma bedömning och avstyrker därför motionen 1677. Låt mig tillägga att sjömansvårdsstyrelsen bedriver verksamhet på 37 platser utomlands. Jag är angelägen att betona att den verksamheten har stor betydelse för våra sjömän och andra som kommer i kontakt med den. Det vore i och för sig önskvärt om man kunde utöka antalet avlöningsbidrag ytterligare, utöver vad som skett. Men en avvägning måste, som sagt, göras med hänsyn till resurserna och med hänsyn till andra angelägna behov.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
Fru talman! När det i kammarkollegiets yttrande heter att verksamheten inte har ökat, så måste man fråga sig, hur man har mätt det, alltså vad som ligger bakom kammarkollegiets uppfattning på denna punkt. Det är klart att volymen inte har blivit större. Båtarna ligger kortare tid, det är kanske många gånger svårare nu att nå folk. Men de som verkligen kommer till kyrkorna behöver dem som aldrig någonsin förut. Dessutom har dock sjöfarten från svensk sida vuxit totalt, och det är inte bara svenska utan, som jag sade i mitt förra inlägg, skandinaviska besättningar som besöker dessa kyrkor. Det är klart att detta är en bedömningsfråga, men jag för min del måste säga att jag inte förstår kammarkollegiets yttrande att ökningen inte varit sådan att man vill tillstyrka fler bidrag. Jag har bara velat anföra detta till protokollet.
Fru talman! Jag har bara refererat vad kammarkollegiet sagt på denna punkt, men jag är angelägen om att referera det riktigt — herr Nilsson i Agnäs gjorde det inte. Kammarkollegiet säger att verksamheten inte har ökat i samma mån som antalet utgående bidrag ökat. Hur man har mätt ökningen kan jag inte svara på: Jag har bara återgivit detta. Ökningen av verksamheten är alltså ställd i relation till ökningen av antalet utgående bidrag.
Fru talman! Man kan säga att man av finkänslighet mot kammarkollegiet bör läsa bara litet här, eftersom herr Andersson i Örträsk egentligen har rätt i att man på det hållet erkänner att det har skett en ökning av verksamheten, men man har inte funnit att den ökat ”i samma mån” som antalet utgående bidrag har ökat. Då blir det ändå mer förbryllande! Det skulle innebära att den myndigheten skulle begära att man skulle kunna redovisa proportionellt samma ökning; annars är det inte bra. På grund av att förhållandena har ändrats så mycket då det gäller all trafik, all liggetid osv. menar jag att detta är ett felaktigt sätt att bedöma saken. Lika gärna tror jag att man skulle kunna säga att verksamheten i ändå större utsträckning är angelägen, även om den inte får samma volym i form av samma antal redovisade besök. Det var detta jag ville ha sagt här.
Fru talman! Jag har med intresse tagit del av detta betänkande som delar av kulturutskottet har avlåtit till riksdagen. Tillsammans med herr Mattsson i Lane-Herrestad har jag motionerat om att bidragsbeloppet till sjömansvårdsstyrelsen för avlöning av sjömansprästerna måtte höjas. Utskottet säger i sin argumentation för avslag att man har inhämtat att det nuvarande bidragsbeloppet genomsnittligt beräknas motsvara ungefär 90 procent av styrelsens kostnader per sjömanspräst.

Herr talman! Så sent som hösten 1972 antog riksdagen en lag om rätt till ledighet och lön under 240 timmar för deltagande i svenskundervisning för invandrare. Lagen ägde dock tillämpning endast för invandrare som påbörjat sin första anställning här i landet efter ingången av år 1973. I propositionen 43 som vi nu behandlar göres lagen tillämplig även för invandrare som tagit anställning här i landet före den 1 januari 1973. I en reservation som herr Nordgren och jag fogat till inrikesutskottets betänkande nr 15 har vi yrkat avslag på propositionen. Grunderna för vårt avslagsyrkande är följande. För det första: Om lagen genomföres, kommer näringslivet, vilket alla vet redan förut är hårt pressat, att belastas med ytterligare stora kostnader. Särskilt betungande blir kostnaden för de mindre och medelstora företagen. Det antal utländska arbetstagare i vårt land som beräknas ha behov av undervisning i svenska uppgår enligt propositionen till 75 000. Beroende på de förkunskaper vederbörande har är han eller hon berättigad till ledighet och lön under 160 eller 240 timmar. Enligt förslaget skall arbetstagaren under en period av fem år successivt beredas tillfälle att delta i svenskundervisningen. Om vi antar att halva antalet av de studieberättigade har rättighet att delta i 240 timmar och återstoden i 160, blir medeltalet 200 timmar per deltagare. 75 000 x 200 ger ett undervisningsbehov av inte mindre än 15 miljoner timmar eller 3 miljoner timmar per år.

För det andra vill vi reservanter därutöver framhålla de särskilda problem som de små och medelstora företagen råkar ut för. Förutom de dryga kostnaderna för ersättning till de språkstuderande kommer dessa företag att få besvärande störningar i form av ryckighet i produktionen när en eller ett par man bland ett fåtal anställda lämnar arbetet för att delta i undervisningen. Problemen kan bli mycket svåra att bemästra för alla företagare men mest framträdande för de mindre och framför allt för de små företagen med ett fåtal anställda. För det tredje: Hur ställer det sig för de utländska arbetstagarna själva? Det torde väl framstå som helt klart att en arbetsgivare, som har att välja mellan en svensk arbetstagare och en utländsk sådan, väljer den inhemske framför den utländske; den utländske kommer ju att för företaget medföra extra kostnader utöver de problem i form av produktionsrubbningar inom företaget som jag tidigare har berört. Lagförslaget kan komma att medföra att det blir svårare för den utländska arbetskraften att få anställning — alltså en negativ effekt för denna arbetsgrupp. I såväl motionen från moderata samlingspartiet som reservationen har vi framhållit att vi är helt överens med propositionens principiella uppfattning att invandrarna på alla områden skall vara likaberättigade med svenska medborgare inom samhälle och arbetsliv. Det är angeläget att invandrarna för att bli accepterade på arbetsplatsen har kunskap i svenska språket och också har kännedom om hur det svenska samhället fungerar. Men i likhet med invandrarutredningen anser vi reservanter att kommunen bör vara huvudman för svenskundervisningen för utlänningar liksom samhället har ansvar för övrig grundutbildning. Invandrarutredningen anför i sitt betänkande på s. 97 följande: ”IU:s förslag innebär att kommunens skolstyrelse skall ha att sörja för att grundutbildning anordnas för i kommunen bosatta vuxna invandrare. Skolstyrelserna skall ha ansvaret för utbildningens administration och kvalitet.” Men enligt propositionens förslag nu liksom vid riksdagen i höstas skall undervisningen handhas av studieförbunden i samverkan med de fackliga organisationerna. Med anledning härav är till utskottets betänkande fogat ett särskilt yttrande av de borgerliga ledamöterna i utskottet. Principen att fritt välja studieförbund har tidigare varit gällande även för utlänningar då det varit fråga om svenskundervisning, och invandrareleverna har också varit spridda över praktiskt taget alla studieförbund. Men med denna frihet torde det nu vara slut. Eller hur skall man tolka LO:s skrivelse till alla finska, grekiska och serbokroatiska invandrare i Sverige? Jag citerar ur skrivelsen: ”Det är ABF, Arbetarnas bildningsförbund, som skall svara för utbildningen av invandrare som är medlemmar i de LO-anslutna fackförbunden. Det är nästan alla invandrare. Undantagna är de som är med i ett TCO-förbund. Då är det TBV som svarar för undervisningen.” Litet längre ner i skrivelsen heter det: ”Arbetsgivarna vill att andra studieförbund skall svara för undervisningen. Det har LO och fackförbunden sagt nej till.” Dessa uttalanden ger inte, efter vad jag kan förstå, den enskilde individen, invandraren, stora möjligheter att fritt välja annat studieförbund än ABF eller i undantagsfall TBV. Den personliga frioch rättigheten att fritt välja förbund är icke till finnandes. Detta vänder vi oss emot, och det strider mot folkbildningsarbetets princip att ett eller flera studieförbund gynnas på de andras bekostnad. Det är vad som här kommer att bli fallet. Jag skulle gärna vilja höra av utskottsmajoritetens talesman om han vill ställa sig bakom skrivelsen och om han anser att det är riktigt att man kräver att undervisningen i svenska för invandrare endast får bedrivas av ABF och i vissa fall av TBV. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Härigenom utestängs närmare 5 000 utländska sjömän av icke-nordisk nationalitet. Vänsterpartiet kommunisterna har ansett detta vara en brist i lagförslaget. Vi har därför motionerat om att 1 § skulle få ett tillägg. Lagtexten föreslås kompletterad med orden ”samt utländska sjömän på svenskt fartyg”. Detta har utskottsmajoriteten inte accepterat. Utskottsmajoriteten skriver i sitt betänkande att den kan instämma i vad motionärerna anfört och att skäl talar för att även utländska sjömän, oaktat de inte genom bosättning har anknytning till vårt land, får möjlighet att delta i svenskundervisning.

Men den utredning som åberopas har inte fått uppdraget att ta upp frågan om svenskundervisning. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionsyrkandet på mycket vaga grunder enligt vår mening. Nödvändigheten och behovet för utländska sjömän att kunna göra sig förstådda på landets språk och själva förstå svenska står utom all diskussion. Det har utskottsmajoriteten heller inte bestritt. Vid varje anlöp i svensk hamn är det nödvändigt att besättningen kan svenska, eftersom den i sitt arbete ofta kopplas samman med hamnarbetare och andra arbetarkategorier. Förhållandet att besättningsmän ofta får utföra arbete i lastrummen i samband med lossnings och lastningsarbete, exempelvis anbringande av skyddsnät och annat Nr 79 skyddsarbete, borde vara ett direkt skäl för att de skulle få undervisning i Torsdagen den svenska. Det är en absolut nödvändighet att sjömännen och hamnarbetar 3 maj 1973 na kan förstå varandra just i dessa viktiga detaljer när det gäller —= — skyddsarbetet. Språkkunskaper är således en nödvändighet från skydds Rätt till ledighet synpunkt. och lön vid del Sedan vill jag nämna att det dessutom finns bestämmelser i gällande tagande i svenskavtal beträffande vinschkörning. Besättningsman som beordrats till undervisning för invandrare sådant arbete skall ha nödvändiga kunskaper i skandinaviskt språk. Det är enligt vår mening helt naturligt att dessa sjömän då måste ha samma rättigheter till svenskundervisning som alla andra invandrare som anställs och utför arbete här i landet, även om arbetet utförs ombord på ett fartyg. Att av formella skäl avstyrka motionsyrkandet som nu skett och utestänga en så stor grupp utländska arbetare från svenskundervisning är inte försvarbart. Av skäl som anförs i utskottsbetänkandet har utländska sjömän hittills varit utestängda från tilläggspension. Här har man i varje fall kommit till den uppfattningen att något måste göras. I en nyligen avgiven proposition föreslås att utländska sjömän skall få möjlighet att intjäna allmän tilläggspension. I denna proposition föreslås nämligen att bosättningskravet slopas. Man har mot bakgrund härav svårt att förstå utskottsmajoritetens ställningstagande att hålla fast vid bosättningskravet när det gäller svenskundervisningen, som enligt vår uppfattning måste betraktas som en mindre omfattande fråga än exempelvis tilläggspensionen. Herr talman! Vi baklagar att utskottsmajoriteten endast sett formellt och inte praktiskt på denna fråga. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2 vid inrikesutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! I ett särskilt yttrande till inrikesutskottets betänkande nr 15 har de icke-socialistiska partiernas representanter i utskottet velat betona vikten av studieförbundens jämställdhet när det gäller undervisning i svenska för invandrare. Vi har dessutom, i likhet med invandrarutredningen, uttalat att huvudmannaskapet för undervisningen bör föras över till kommunerna, men då den frågan behandlats av utbildningsutskottet, har vi icke närmare velat utveckla våra synpunkter på den. Utbildningsutskottets representanter får ju tillfälle att motivera sina ståndpunkter om en stund, när kammaren behandlar utbildningsutskottets betänkande nr 24. Jag vill dock uppehålla mig några minuter vid tankegången om jämställdhet mellan de olika studieförbunden vilket vi särskilt vill trycka på. När invandrarundervisningen behandlades i utskottet förra hösten skrev utskottet att det förutsattes jämställdhet mellan studieförbunden vad gäller rätten att anordna undervisning. Detta poängteras i utskottets skrivning även i år. Under mellantiden har emellertid inträffat incidenter som tyder på att språkundervisningen för invandrare förbehålles endast ett par av studieförbunden. Detta har föranlett en interpellation i riksdagen av Jan-Erik Wikström. Han har frågat inrikesminister Holmqvist om denne anser att språkundervisning i svenska för invandrare skall 133 kunna ges av alla de av staten erkända studieförbunden. Statsrådet Holmqvist hänvisade till det beslut riksdagen fattat beträffande jämställdhet mellan studieförbunden och hade ingen erinran mot att så skedde även i verkligheten. Det är då något förvånande att LO sänt ut information till finska, grekiska och serbokroatiska invandrare i Sverige att det är ABF som skall svara för språkundervisningen av de invandrare vilka är medlemmar i de LO-anslutna fackförbunden. Undantagna är de invandrare som är med i TCO-förbund, i vilket fall det är TBV som svarar för undervisningen. Detta är icke i enlighet med riksdagens beslut och kan vara vilseledande för invandrarna. Man frågar sig, som Jan-Erik Wikström gjorde, huruvida det är legitimt om en invandrare med katolsk eller ortodox tro vill följa undervisningen i något av de kristna studieförbundens regi. Man undrar också om den betydande erfarenhet som även övriga studieförbund har av invandrarundervisning helt skall negligeras. Jag vill poängtera att jag icke har några som helst anmärkningar att rikta mot vare sig ABF, TBV eller övriga studieförbund i deras sätt att sköta sina uppgifter. För mig och övriga, som står för det särskilda yttrandet, är det angeläget att i klartext framhålla att det eller de studieförbund som från invandrarnas synpunkt omhänderhar undervisningen på det mest ändamålsenliga sättet också bör få förtroendet att fortsättningsvis sköta densamma. Någon ensamrätt för ett eller annat studieförbund vill vi icke acceptera. Det är detta, herr talman, vi velat understryka med vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Den fråga som nu diskuteras behandlades grundligt vid förra årets riksdag, när vi antog det förslag som skall träda i kraft den 1 juli 1973 och som gäller de invandrare som har börjat sin första anställning här i landet efter utgången av år 1972. I inrikesutskottets betänkande nr 15, som nu behandlas, föreslås att lagen — med vissa avvikelser — görs tillämplig även på utländsk arbetstagare som före den 1 januari 1973 tagit anställning här i landet. Det beräknas att ca 75 000 utländska arbetstagare har otillräckliga kunskaper i svenska. De skall, beroende på förskunskaper, beredas ledighet från arbetet med rätt till lön under 160 eller 240 timmar. Det föreslås att undervisningen successivt genomförs under en period av 5 år. I samband med 1972 års beslut uttalade såväl departementschefen som inrikesutskottet att den då antagna lagen var en första etapp för att lösa invandrarnas språkproblem. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att riksdagen redan nu har möjlighet att ta ställning till nästa steg som ger utländska arbetstagare — oavsett tidpunkten för den första anställningen i landet — rätt till ledighet och lön vid behövlig undervisning i svenska språket. Det nya förslaget avviker på ett par punkter från den förra lagen. Det sägs i lagförslaget att ledighet skall beredas och rätt till lön föreligga under 160 eller 240 timmar, beroende på vilka förkunskaper invandrarna har. Genom undersökningar har konstaterats att behovet av svenskundervisning inte är lika självklart för tidigare anställda invandrare som det är för dem som anställts efter den 1 januari 1973 och i regel är nya i landet. Utöver de tidigare beslutade undantagen föreslås nu att lagen inte skall gälla invandrare som fått svenskundervisning i samband med exempelvis arbetsmarknadsutbildning eller i arbetsmarknadsstyrelsens mottagningsanläggningar för flyktingar. Den ordning i vilken arbetstagare skall få ledighet för att delta i svenskundervisning regleras inte i lagen. I förslaget förutsätts att den frågan löses genom kollektivavtal. För undervisningens anordnande förutsätts nära samråd med studieförbunden. Som tidigare nämnts kan de som redan har tillräckliga kunskaper i svenska inte göra anspråk på förmånen enligt lagen. Det har uppdragits åt skolöverstyrelsen att utarbeta förslag till ordning för bedömning av dessa förkunskaper. Bestämmelser om denna kunskapsprövning kommer att meddelas senare. Det förutsätts att arbetsgivarna och de fackliga organisationerna på lokal nivå medverkar vid kunskapsprövningen för urval av dem som skall få undervisning. Två reservationer har fogats till utskottets betänkande. Den ena reservationen står moderaterna för, och den är identisk med den som avlämnades vid höstriksdagen, när detta ärende behandlades. Man vänder sig — och det har herr Oskarson understrukit även i dag — mot de extra kostnader som genom lagen åläggs företagen, och man anser att en undervisning av det här slaget är en samhällelig uppgift. Herr talman! Jag är medveten om att kostnaderna och produktionsstörningar kan kännas betungande, särskilt för vissa småföretagare, men jag tror att det är ett alltför begränsat resonemang att se bara nackdelarna i förslaget. Om man genom bättre språkutbildning för invandrare skulle kunna nedbringa omsättningen av invandrare inom företagen, ligger bara häri stora förtjänster för företagen. Vissa händelser under vintern, t.ex. i Göteborg och Trollhättan, visar ju vad som kan hända när grupper av anställda genom dåliga språkkunskaper inte är tillräckligt informerade om fackliga avtal och om samhällets funktion. Sådana händelser kan kanske i framtiden undvikas till gagn för såväl företagen som de anställda. Kostnaderna blir inte så allvarligt, om man ser på de fördelar förslaget innebär. Vi får inte heller glömma bort att samhället även i fortsättningen kommer att ha stora kostnader för denna verksamhet.

Frågan är emellertid komplicerad och olika lösningar, bl.a. avtalsvägen, är tänkbara. Sedan 1972 utreds bl.a. frågan om arbetstillstånd för utomnordiska medborgare vid anställning på svenska fartyg. Detta utredningsarbete beräknas bli slutfört inom kort. Utskottet har tagit hänsyn till detta och förutsätter, att de av motionärerna aktualiserade frågorna tas upp i samband med att Kungl. Maj:ts kansli bereder det väntade utredningsförslaget. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till inrikesutskottets betänkande nr 15 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Herr Olsson i Asarum säger att man inte bara skall framhålla nackdelarna utan också fördelarna i detta sammanhang. Det är jag helt överens med herr Olsson om och det gjorde jag också i mitt anförande. Jag sade bl.a. att vi är överens om att invandrarna behöver svenskundervisning. Genom en sådan kan de lättare anpassa sig och bättre komma till rätta med problemen i vårt samhälle, och det skapar både trivsel och harmoni. Sedan är det fråga om kostnaderna, som herr Olsson tyckte inte var så farliga. Nej, om det nu bara vore fråga om de 60 miljoner kronor som jag räknat fram — visserligen mycket approximativt men ändå med ganska stor grad av säkerhet — som nu skall belasta näringslivet, skulle det kanske i och för sig inte vara så farligt. Men jag tror att herr Olsson lika väl som alla andra ledamöter av kammaren är medvetna om att detta bara är en del av den belastning vi utsätter näringslivet för genom de beslut riksdagen fattar i vår. Låt mig bara nämna tandvårdsförsäkringen, som vi för all del är överens om men vars kostnader ändå drabbar näringslivet med mellan 250 och 280 miljoner kronor. Vi har vidare sjukpenningreformen, som drar ungefär samma kostnader för näringslivet. Och vi har i inrikesutskottet alldeles nyss behandlat arbetslöshetsförsäkringen, som medför kostnader för det svenska näringslivet på 400 miljoner kronor. Lägger vi ihop dessa summor är vi uppe i över 1 miljard, och då tror jag vi kan vara överens om att det verkligen gäller betänkliga kostnader. Varje krona — låt mig uttrycka det så — som man därefter lägger på kan bli den droppe som får hela bägaren att rinna över. Då får vi, som jag också sade i mitt anförande, ett resultat som inte är till fördel utan till nackdel både för invandrare och för svenska arbetstagare, nämligen en minskning av antalet arbetstillfällen. Invandrarna skall självfallet ha svenskundervisning, men den kan bedrivas och har hittills bedrivits med hjälp av det avtal som har träffats mellan Svenska arbetsgivareföreningen och LO och som sedan har följts upp av lokala avtal. Denna möjlighet finns fortfarande kvar, och även genom den kan invandrarna få en god svenskundervisning.

Herr talman! I motion 1645 har vi från socialdemokratiskt håll tagit upp frågan om svenskundervisningen för utländska sjömän på svenska fartyg. Vi har gjort det mot bakgrunden av att det lagförslag som nu föreligger i praktiken ej omfattar yrkesgruppen sjömän. Vid årsskiftet fanns, enligt uppgift från Svenska sjöfolksförbundet, ombord på svenska båtar 6 915 av förbundets medlemmar som inte var svenskar. Räknar man bort danskar och norrmän, finner man att ca 5 500 sjömän om lagen gällt även för ombordanställda skulle ha omfattats av den. Det är 40 procent av Sjöfolksförbundets medlemsantal. Jag har hört den här frågan ställas: Varför skall en sjöman av asiatisk, afrikansk eller sydamerikansk härkomst kunna svenska därför att han jobbar på en svensk båt, som ändå aldrig går till Sverige utan håller sig långt borta i transocean trafik? Inom parentes kan här sägas att det finns bl.a. ca 1000 spanjorer, 200 sydamerikaner, 500 asiater och 200 afrikaner bland Sjöfolksförbundets medlemmar. Och det är klart att har man den uppfattningen att svenska språket av den utländske sjömannen endast skall användas vid besök i hamn, då är frågan kanske motiverad. Men det är ju inte där som problemet med språkförbistring ligger. Nej, problemet finns ombord på fartygen — i samband med arbetet men även under fritiden. Det gäller att hjälpligt förstå eller göra sig förstådd för att undvika olyckor, för sig själv, för andra och för det fartyg man befinner sig på. Mer än många andra platser är ett fartyg en arbetsplats där det krävs säkerhetsbestämmelser — och att de kan förstås och följas. Det skulle kunna lämnas många exempel på olyckor — och svåra sådana — som berott på felaktigt uppfattade order, på missförstånd orsakade av språkförbistring. Sjöfolket var genom sin organisation först här i landet med att framföra krav på att anställd utlänning skulle ges språkundervisning, detta speciellt i anledning av olycksrisker vid ordermottagning. Det finns ju också avtal och anställningsförhållanden som skall kunna begripas av den som de omfattar. Det kommer meddelanden från den anställdes organisation i olika frågor. På de svenska färjor som går mellan Stockholm och Finland finns ca 300 finländare som inte kan någon svenska. För dessa skulle man ju kunna ha praktiskt taget samma krav som för finländare på industrier var som helst i Sverige. De här finländarna på färjorna har ju även, kan vi säga, den geografiska kontakten med Sverige — men de omfattas inte av lagen som föreslås i den proposition som vi nu skall ta ställning till. Det är nödvändigt även för utländska sjömän att få möjlighet till svenskundervisning. Jag är medveten om att det inte alltid är på samma sätt med förhållandena till sjöss som vid vanlig landanställning. Men på plussidan kan det sägas att sjöfolket på sin arbetsplats har både skolsal och lärarkraft med sig. Det skall inte för alltid behöva vara så, att sjöfolket i så många fall skall komma på efterkälken när vi lagstiftar om olika åtgärder inom arbetslivet. Nu pågår en utredning om införande av arbetstillstånd för utländskt sjöfolk — sådant krävs inte nu. Finns krav på arbetstillstånd, omfattas vederbörande icke-svensk av det här förslaget om svenskundervisning. Utskottet har inhämtat att utredningsarbetet snart skall vara slutfört och förutsätter att frågan om svenskundervisning då tas upp i samband med beredningen i Kungl. Maj:ts kansli. Jag vill understryka att så också verkligen sker. I reservationen från vpk vill man nu direkt ta ett beslut i den här frågan. Jag tror att det kan finnas fog för att inte göra så. Frågan behöver nog kompletteras i vissa stycken för att en undervisning i svenska för utländska sjömän skall fungera och få det innehåll som bäst tjänar dem Den här kompletteringen kunde kanske redan ha varit gjord. Och det ger mig anledning att än en gång konstatera att i förarbete på åtgärder inom arbetslivet bör det observeras att det finns en kategori yrkesutövare som ej i allt har samma villkor som den inom industri eller service engagerade individen. Om detta görs klart, behöver inte sjöfolket i olika hänseenden komma en bit efter när vi förbättrar inom arbetslivet på olika sätt. Herr talman!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

Herr talman! Till herr Oskarson vill jag säga beträffande kostnaderna, att vi redan i dag har erfarenheter från många företag som själva har insett vikten av att lösa dessa problem. Jag behöver inte räkna upp några speciella företag, men det finns företag som har startat svenskundervisning tillsammans med studieförbunden och satsat pengar på denna undervisning. Dessutom har man lagt ned stora pengar på information och sådan verksamhet som gör att invandrarna har kunnat känna sig hemma på företaget, få kontakter med de andra anställda och klara de svåra omställningsproblem som det inneburit att komma till en stor svensk industri. Dessa företag har kalkylerat med de här kostnaderna när de har anställt utländsk arbetskraft och har alltså inte skyggat för dem. Samtidigt vill jag poängtera ännu en gång att samhället ju lägger ned minst lika mycket i kostnader på denna verksamhet som företagen kommer att få göra. Vad företagen skall svara för är alltså ledighet under arbetstid för bedrivande av de här studierna. Övriga kostnader svarar samhället för. Herr Oskarson nämner också att det i framtiden blir svårare för utländsk arbetskraft att få jobb, eftersom företagen kommer att välja och vraka bland dem som söker arbete och då kolla upp vilka förkunskaper de har när det gäller svenska språket. Blir utvecklingen sådan är det bara att beklaga. Men jag kan inte tänka mig att företagen har så dålig solidaritet med de utländska arbetstagarna att man bara i bristsituationer är angelägen att ta emot dem och då svarar för kostnaderna men när det blir bättre balans i tillgången på arbetskraft behandlar dessa särskilt därför att de innebär en liten extrakostnad. Beträffande herr Rosqvists anförande om sjöfolket och de här problemen har ju utskottet med anledning av dessa frågeställningar sagt att man är beredd att tillstyrka motionärernas begäran. Men på grund av att man inte har tillräckligt med underlag vill man avvakta den utredning som behandlar anställningsförhållandena. Man förutsätter att Kungl. Maj:t tar ställning även till detta problem när utredningsförslaget föreligger.
Herr talman! Uttrycket ”välja och vraka” får stå för herr Olssons i Asarum egen räkning. Jag har aldrig använt det, och jag har heller aldrig antytt att företagarna skulle komma att handla på det sättet. Men det hjälper inte — kostnaderna finns kvar och skapar problem för företagen och, som jag har sagt tidigare, mest för de små och medelstora. Det kan bli de följderna, herr Olsson, att detta i stället för att gagna invandrarna kommer att medföra en viss diskriminering, och det önskar ingen. Men vi kan inte blunda för realiteterna, och resultatet kan bli sådant. Företagen har visat sig positiva till den här undervisningen. Ja, tacka för det. Många företag har lagt ned mycket stora pengar och mycket arbete på svenskundervisningen för sina invandrare. Och varför? Ja, därför att de är måna om sin arbetskraft. Ju bättre arbetskraften är — förstår språket och det svenska samhället — desto bättre kan den också arbeta inom företagen. Dessutom skapar denna undervisning trivsel för invandrarna, och trivsel inom företag medför alltid ökat produktion. Det är alltså helt naturligt att företagen har varit positiva — och är det fortfarande. Men jag vill poängtera att företagen träffat avtal med LO, där man kommit överens om att invandrarna skulle ha 200 timmars svenskundervisning och Svenska arbetsgivareföreningen åtog sig att betala 60 timmar. Man gjorde tillsammans med LO en framställning till regeringen om att samhället skulle bekosta resten av undervisningen för invandrarna.

Det har visats god vilja från enskilda företag och från arbetsgivarorganisationerna, och förutsättningar har funnits för att lösa undervisningen i samarbete, utan att gå fram på den väg som man nu gjort och utan att belasta det svenska näringslivet med de dryga kostnader som nu blir följden.

Herr talman! Från den 1 juli i år får vi alltså, sedan riksdagen nu bifallit inrikesutskottets betänkande om ändring i de under föregående år antagna bestämmelserna, en lag som ger större delen av arbetsanställda invandrare rätt till 240 timmars undervisning i svenska på betald arbetstid. Undervisningen i svenska för vuxna invandrare har före denna dag försöksvis bedrivits av studieförbunden, åtminstone av åtskilliga av dem. Studieförbunden skall även i fortsättningen ha den uppgiften när nu antalet studietimmar kommer att öka i stark takt genom tillkomsten av de så att säga företagsbundna timmarna, dvs. de som nyttjas för undervisningen i svenska enligt den nya lagen. Meningarna om huruvida huvudmannaskapet skall ligga kvar på studieförbunden är starkt delade. Många, däribland invandrarutredningen, vill att kommunerna skall bli huvudmän för undervisningen. Även den som i likhet med mig tidigare varit ganska fast övertygad om att undervisningen lämpligast borde ligga under studieförbunden — observera: studieförbund i flertal, inte ental — blir emellertid betänksam inför tendensen i utvecklingen i studieförbundens regi.

Snarare skulle den kanske kunna betecknas som ett slags mindre reguljär skolgång. Men också om man stannat för att svenskundervisningen för vuxna invandrare är att jämföra med fri och frivillig fortbildning och sålunda bör få ske i fortbildningsmässiga former kvarstår betänksamheten inför det som framkommit av monopoliseringssträvanden och av befarad kvalitetssänkning i undervisningen.

Det är rimligt att exempelvis ABF och TBV har naturliga uppgifter när det gäller t.ex. fackliga studier, frågor om företagsdemokrati, arbetsplatsens utformning osv., men de anställda har också rimliga andra förankringar än de rent fackliga. Det måste därför utsägas som helt självklart att intet studieförbund genom överenskommelser mellan arbetsgivare och fackföreningar bör kunna komma därhän att övriga studieförbund i praktiken blott har kvar en begränsad, för att inte säga nästan obefintlig rörelsefrihet bland arbetstagarna. Det måste gälla också invandrarundervisningen i svenska. Företag med ett stort antal invandrare har tidigare samverkat med ett eller flera studieförbund på platsen. I andra fall har arbetsgivaren lämnat information dels till invandrarna om tillgängliga studiealternativ, dels till studieförbunden om antalet invandrare m.m. Sedan har det varit studieförbundens sak att erbjuda den bästa och mest attraktiva undervisningen. Det finns ingen anledning att häva en sådan ordning efter den lagstiftning som vi nu beslutat om i fråga om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisningen för invandrare. Tvärtom måste nu, i och med utbildningens ökande omfattning och de stegrade kostnaderna för såväl det allmänna som arbetsgivarna, än större avseende fästas vid att undervisningen håller en god kvalitet och att utbildningstiden utnyttjas på bästa sätt. Kvaliteten på undervisningen och dess dragningskraft får inte sättas ur spel.

Här kommer lärarna i invandrarcirklarna och deras kompetens och förmåga in i bilden. ABF:s s.k. aktionsplan, som sänts ut till studieavdelningar till ledning för deras handlande, förefaller något illavarslande med sin syftning till — det kan svårligen tolkas på annat sätt — undervisning med i viss mån speciell inriktning. Jag kan inte se det på annat vis. Cirkelledare bör, heter det, kunna rekryteras från fackföreningar, kvinnoklubbar och SSU-klubbar. Genomgående kopplas studierna till den fackliga verksamheten. Om språkundervisning förefaller det i första hand inte vara fråga. Krav på pedagogisk skicklighet hos cirkelledarna förbigås. Just med tanke på lärarna har invandrarundervisningen i pressen utsatts för kritik för bristande kvalitet. Det skedde i Göteborg förliden höst. Försvaret för de kritiserade förhållandena var nästan genant. Alla invandrarlärare som var anställda i de kritiserade studieförbunden talar svenska, heter det, och det är fullt tillräckligt för att de skall kunna lära ut språket. Vidare anfördes: Erfarenheterna från verkstadsgolvet är för en lärare viktigare än formella meriter när det gäller undervisningen av invandrare i svenska. Ändamålet med undervisningen är att ge s.k. funktionell kunskap i svenska. Om läraren kan lära ut svenska grammatiken eller ej sägs därför vara av underordnad betydelse. Låt vara att en del av dessa yttranden kan ha fällts i hastigt mod eller ha blivit feluppfattade — det är mycket möjligt —, tendensen är ändå klar: Lärare i invandrarundervisningen kan, menar man, på något sätt vara annorlunda än lärare i andra sammanhang, och ändå skall det gå bra. Givetvis måste invandrarundervisningen — det vill jag gärna understryka — läggas upp på annat sätt än ämnet svenska i den reguljära ungdomsskolan, och de formella kraven kan vara andra, bör t.o.m. vara det. Men någon kompetens måste man ändå hävda. Man hjälper inte upp det hela genom att kalla undervisningen funktionell, kontra formell undervisning. Det är att gömma sig i busken helt enkelt. Skall studieförbunden även i fortsättningen ha hand om svenskundervisningen för invandrare får de, inget undantaget, bekväma sig till att tävla med varandra om att ge den bästa undervisningen. Sådan skall varje invandrare kunna få bli delaktig av, oavsett vilket studieförbund som ger den. Kraven på lärarna måste ställas högt. För svenskundervisningens del — det kan vara belysande med en situationsbild — ser förutsättningarna ut ungefär så här: Undervisningsgrupperna är vanligen heterogena med avseende på deltagarnas modersmål, kulturella bakgrund, ålder och i vissa fall även grundutbildning. Målet är i allmänhet att i första hand träna upp den muntliga färdigheten; den skriftliga färdigheten kommer i andra hand — det är ganska självklart. I allmänhet måste målet nås på relativt kort tid; även om man nu använder 240 timmar så är det mycket kort tid, och den har varit kortare förut. Den undervisningsmetodik som används kan närmast betecknas som ett slags modifierad direktmetod, men den ställer mycket stora krav på lärarnas pedagogiska utbildning och erfarenhet av språkundervisning — undervisning i svenska är språkundervisning. Genom att grupperna är så heterogena är individualiseringen här en mycket viktig princip. Läraren bör inom ramen för gruppundervisningen söka ge varje elev vad han eller hon behöver. Stor vikt måste läggas exempelvis vid uttalsträningen. Kraven på lärarna är — jag upprepar det — stora och att koppla deras kunnande enbart till den fackliga verksamheten eller liknande är felaktigt. Fordringarna på pedagogisk skicklighet kvarstår. Vid godkännande av cirkelledare för invandrarundervisningen bör enligt min och reservanternas mening speciell hänsyn tas till att de har både god ämneskunskap och betydande pedagogisk erfarenhet. Att hävda det är inte, som man ibland velat göra gällande, att lägga något slags hämsko på den fria och frivilliga folkbildningen genom att införa insnörande kompetensregler för lärarna, något som skulle vara främmande för den genuina folkbildningen. Utan krav — det vill jag verkligen understryka — på en cirkelledare har folkbildningen lyckligtvis aldrig varit. En cirkelledare skall besitta ämneskunskap, pedagogisk erfarenhet och allmän lämplighet och förmåga. Det sägs klart i kungörelsen om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Men med hänsyn till de förvirrade och förvirrande uttalanden som gjorts om kraven på invandrarlärarnas kompetens — som om kompetensen skulle vara av underordnad betydelse — måste det anses vara befogat att vilja understryka att den tvärtom är av största betydelse, och det är det vi har velat framhålla i reservationen från moderat håll. Målsättningen är ju att ge de i Sverige verkande invandrarna så bra kunskaper i svenska som möjligt, och för uppnående av den målsättningen spelar läraren otvivelaktigt huvudrollen. Svävar någon eller några studieförbund på målet i detta avseende är tiden inne att även av den anledningen pröva kommunalt huvudmannaskap för svenskundervisningen. Invandrarutredningen följde, som jag tidigare nämnde, den linjen i huvudmannaskapsfrågan. Personligen tror jag än så länge kanske trots allt mest på studieförbunden som förmedlare av svenskundervisning för invandrare, men jag vill för min del inte motsätta mig att en viss försöksverksamhet börjar bedrivas inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Erfarenheter behövs, om vid ett slutligt avgörande om vem som så småningom skall ha huvudmannaskapet jämförelser då skall kunna göras. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3, som är knutna till utbildningsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i ett flertal motioner tagit upp de problem som i vårt land möter invandrarbarnen när det gäller utbildningen. I den motion som i dag behandlas yrkar vi att stödundervisning i det egna modersmålet och i hemlandets kultur skall stödjas med statliga medel, så att likvärdig undervisning kan tillhandahållas i alla kommuner där så är praktiskt möjligt. Därför yrkar jag, herr talman, redan nu bifall till reservationen 4 av herr Berndtson i Linköping beträffande undervisning i ursprungslandets språk. Bristen på kunskap i det egna modersmålet försvårar elevernas möjligheter till utbildning. Det visar sig nämligen att de elever som kan sitt modersmål ordentligt även har lättare att tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs på svenska. Man talar nu om halvspråkiga elever — ett begrepp som man på ansvarigt håll är bekymrad över därför att även om eleverna kan läsa både på svenska och på modersmålet kanske de inte förstår vad de läser. Det skapar en form av handikapp för dessa elever, som får svårt att på något språk förstå viktiga saker i undervisningen. De får en dubbel lojalitet som blir väldigt arbetsam, och detta skapar inga harmoniska elever. I utskottets betänkande talas om de möjligheter till undervisning i modersmålet som finns och som har stöd i läroplanen. Man talar om Stockholms kommuns insatser som ett föredömligt exempel. Men de i Stockholm som har hand om organiseringen av denna stödundervisning är inte lika nöjda. De hävdar att den verksamhet som bedrivs på lördagarna borde vara en fritidsverksamhet, då eleverna egentligen alldeles som svenska barn skulle få sysselsättas med andra aktiviteter än direkt undervisning. Även Stockholms skoldirektion ställer sig i vissa fall negativ till denna undervisning, då den enligt skoldirektionen inverkar menligt på skolans undervisning. Tillstånd att använda lokal för sådan undervisning har också dragits in i en del fall där föräldraföreningarna står bakom undervisningen, emedan den inte har fungerat tillfredsställande för eleverna. De två veckotimmar som anslagits till stödundervisning är för litet, men det är inte heller en bra lösning om man för modersmålsundervisning utnyttjar de undervisningstimmar som finns för fritt valt arbete. Eleverna missar då den möjlighet till kontakter med svenska barn som en gemensam hobby kan ge och blir på det sättet onödigt isolerade, vilket också skapar problem. Stödundervisningen kan då också inkräkta på ett annat ämne, vilket ambitiösa föräldrar och elever inte gärna tillåter. Schemamässigt är det naturligtvis en bra lösning. Det finns i Stockholm också förberedelseklasser på olika stadier, i den mån det finns lärare som kan undervisa i de olika språken. Det ställs mycket stora krav på dessa lärare. De tvåspråkiga lärarna har en trefaldig uppgift: de skall dels undervisa invandrareleverna i modersmålet — hemspråket —, dels ge studiehandledning på modersmålet, dvs. se till att eleverna gör framsteg i ämnesstudierna under tiden som de lär sig svenska, dels också svara för grundläggande kurativa uppgifter. För att kunna fullgöra dessa uppgifter krävs bl.a. goda kunskaper i svenska språket, vilket inte alla lärare alltid har. Därför borde kanske även Vi är medvetna om att detta inte är någon enkel fråga — det finns många olika problem som måste lösas i detta sammanhang. Men vi tror inte att problemen blir mindre om de sopas under mattan, de blir bara större och kommer igen i andra former. Därför är det nödvändigt att någonting görs. Om man skall få en riktigt organiserad stödundervisning i det syfte motionen anger är det nödvändigt att staten tar huvudansvaret. En positiv sak som jag vill notera och som jag skall sluta med är att de ansvariga numera kommit underfund med att man inte bara skall göra ansträngningar för att försvenska invandrarbarnen utan att det också är viktigt att de kan sitt modersmål och får behålla en del av hemlandets kultur. Men här behövs det ökade insatser, som vi föreslagit.

Herr talman! Frågan om undervisningen i svenska för invandrare till vårt land är av mycket stor betydelse. Därom är vi ju alla ense — det har de tidigare talarna från olika partier vittnat om. Olika åsikter finns dock i vissa frågor, t.ex. beträffande huvudmannaskapet för de vuxnas undervisning samt om antalet studietimmar. I reservationen 2 framförs krav på en försöksverksamhet med SÖ:s läroplan i svenska för vuxna invandrare inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Vi reservanter har gjort denna framställning mot den bakgrunden att skall Kungl. Maj:t — såsom riksdagen i anslutning till inrikesutskottets betänkande nr 27 beslöt — kunna förutsättningslöst pröva huvudmannaskapsfrågan måste erfarenhet vinnas av det kommunala huvudmannaskapet. Nu bedrivs ju verksamheten av studieförbunden. Ett kommunalt huvudmannaskap skulle inte behöva innebära någon minskning i studieförbundens engagemang. Dessa har väl dokumenterat sitt kunnande och sitt ansvarstagande på detta område. Det gäller bara att, sedan vi fått en så pass omfattande lagstiftning beträffande denna undervisning, också skapa en stabil organisation för att ge invandrarna en tryggad tillgång till denna undervisning. Här bör enligt vår mening den kommunala vuxenutbildningen kunna ha ansvaret för arbetsfördelningen inom kommunen. Det är viktigt att även de icke förvärvsarbetande invandrarna, som företrädesvis är kvinnor, får tillgång till undervisningen för invandrare. Jag hälsar därför med tillfredsställelse det tillkännagivande som utskottet föreslår riksdagen att göra om att ett handlingsprogram skall utformas för att lösa undervisningsfrågorna för dessa kategorier som i de flesta fall har svårast att anpassa sig i det svenska samhället, mycket beroende på de språksvårigheter de har i den ofta påtvingade isoleringen. Det är för att i detta avseende tillgodose dessa kategorier, som står utanför den lagstadgade undervisningen i svenska, som vi i reservationen 1 har förordat att den i propositionen föreslagna maximeringen av antalet undervisningstimmar ej bör fastställas av riksdagen för läsåret 1973/74. En sådan maximering kan, när den lagstadgade rätten vidgas, leda till att de icke förvärvsarbetande kommer att få ett begränsat antal timmar i förhållande till nu. För detta angelägna ändamål har vi i reservationen också föreslagit ett med 3 miljoner kronor förhöjt anslagsbelopp, något som motsvarar ca 50 000 timmar.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

Herr talman! Riksdagen har vid två tidigare tillfällen i år diskuterat invandrarundervisning. Det har gällt invandrarnas barn dels i grundskolan, dels i gymnasieskolan. Jag konstaterade då från mina utgångspunkter att det är angeläget att man så snabbt som resurserna tillåter förstärker och bygger ut de särskilda utbildningsåtgärderna för invandrarbarnen i såväl grundskolan som gymnasiet. Jag sade vidare att vi har att ta hänsyn till att resurserna är knappa och att vi inte i den takt vi eljest skulle önska kan öka anslagen. Vi tvingas till återhållsamhet och kan bara notera att på skolans område ökar anslagen till de speciella stödåtgärderna för varje år som går. I dag diskuterar vi de vuxna invandrarnas utbildning. Det är två ärenden som riksdagen i kväll har att ta ställning till. Det ena behandlade vi för en stund sedan. Det är frågan om den lagstiftade rätten till ledighet och lön för vuxna invandrare vid utbildning i svenska och samhällskunskap. Det ärende som utbildningsutskottet nu förelägger kammaren gäller hur utbildningen skall utformas och dimensioneras. Jag delar den uppfattning som framförts från praktiskt taget alla tidigare talare i dag om vikten av att dessa vuxna invandrare får en så långt möjligt rimlig utbildning. Det är viktigt att de genom kunskaper i svenska språket och om svenska samhällsförhållanden får hjälp till anpassning i det svenska samhället. Vi känner alla de problem som många brottas med, inte minst de kvinnor i hemmen som inte kommer ut i förvärvsarbete, som är isolerade och blir än mer isolerade därför att deras kunskaper i svenska är så dåliga. På denna punkt är vi alla överens och jag saknar anledning att uppehålla mig längre vid den frågan. Jag kan, herr talman, nöja mig med att framföra ett par korta anmärkningar till det som sagts av de föregående ärade talarna. En reservation kräver ett högre belopp till den ifrågavarande undervisningen, vidare ramar än dem utskottsmajoriteten kunnat acceptera. Jag vill erinra om att verksamheten med vuxna invandrare startade 1966 och att beloppet har ökat successivt. Det förslag som nu presenteras riksdagen innebär en höjning av anslaget med 4 miljoner kronor, och det har inte funnits utrymme för en större anslagshöjning i budgeten. Reservationen föreslår ytterligare 3 miljoner kronor. Jag har i sak ingen invändning mot yrkandet utan vill hänvisa till de bristande resurserna när jag på den punkten yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan. En reservation sysslar med huvudmannaskapet för verksamheten. Denna fråga har riksdagen också ägnat sig åt tidigare. För ett år sedan var frågan uppe på förslag av inrikesutskottet. Det var då samma diskussion som i dag om huruvida studieförbunden eller den kommunala vuxenutbildningen skulle vara huvudman för de vuxna invandrarnas utbildning. Då sade riksdagen att man bör pröva, om inte det kommunala engagemanget borde öka i fortsättningen och förutsatte att en prövning av dessa krav skulle komma till stånd inom Kungl. Maj:ts kansli. Utbildningsutskottet vill hänvisa till detta riksdagsuttalande och finner ingen anledning att nu gå längre. Folkbildningsorganisationerna har uppenbarligen utfört ett mycket fint arbete på det här området. De har gjort en banbrytande insats i svenskt bildningsliv, när de engagerat sig för invandrarna. Vi skall väl inte rycka loss detta från dem. Nu vill inte reservanterna — i varje fall inte alla — gå så långt utan vill starta en försöksverksamhet med kommunal vuxenutbildning för invandrarna. Det är möjligt att en sådan skall starta så småningom men det har knappast funnits bärande anmärkningar mot studieförbundens sätt att sköta den här verksamheten, och jag reagerar mot den kritik som från vissa håll riktas mot dem där man säger att undervisningen har lägre standard och inte når den kvalitet som kommunal utbildning skulle kunna erbjuda. Jag tror inte att detta stämmer. Jag tror att våra studieförbund har stora möjligheter att nå ut till invandrarna på arbetsplatserna, varför det nu inte finns någon anledning att gå längre än i det uttalande som riksdagen gjorde för ett år sedan och som utbildningsutskottet upprepar. Även på den punkten yrkar jag bifall, herr talman, till utskottets förslag. Moderata samlingspartiet vill ha mera markerade krav på kvalitet när det gäller ledning och lärare i dessa cirklar. Herr Nordstrandh har talat om att det finns vissa regler och jag skall inte upprepa detta, men jag vill, vilket ingen av de föregående talarna gjort, understryka att i statsverkspropositionen under den punkt som sysslar med lärarnas fortbildning säger föredragande statsrådet att särskilda medel skall anvisas för en förstärkning av fortbildningen av de lärare som skall medverka vid utbildningen av de vuxna invandrarna. Det finns alltså ett sådant uttalande i statsverkspropositionen som inte reservanterna i tillräcklig grad har observerat. Sedan vill jag gärna säga, herr talman, att jag ibland är litet rädd när man vill skärpa kraven på studiecirkelledarna. Från början var ju en studiecirkel en grupp människor som träffades och där alla hade i stort samma utbildning. Deras motiv var att mötas för att gemensamt komma ett stycke längre på väg i fråga om kunskaper och orientering. Man har i många avseenden övergivit detta och kräver nu allt större kompetens och behörighet av studiecirkelledarna. Jag är personligen litet rädd att vi kan komma att gå för långt på den punkten. Låt oss inte överdriva kraven utan låt oss behålla så mycket som möjligt av de gamla fina inslagen i studiecirkelverksamheten. Till sist, herr talman, är det ytterligare en reservation från vpk:s sida, enligt vilken man vill att en särskild modersmålsundervisning för invandrarbarnen skall ordnas på kommunalt initiativ. Utskottet erinrar om att en sådan undervisning redan förekommer i en lång rad kommuner. Vi känner också till att vissa kommuner vill ytterligare utvidga den här verksamheten. Av det skälet finns ingen anledning att gå längre än utskottet har förordat. På alla punkter, herr talman, hemställer jag om bifall till utbildningsutskottets förslag.
Herr talman! Jag vill liksom herr Alemyr hävda att man inte skall ställa alltför höga krav på studiecirkelledarna, utan även för dessa bör det gälla som sägs om ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Orsaken till vår reservation när det gäller kompetensen hos studiecirkelledarna är att invandrarlärarna har två uppgifter dels att lära ut svenska, dels att ge samhällsorientering. Huvudparten av lärarnas arbete skall vara svenskundervisning. Det finns klara bestämmelser om detta. Om man därför alltför mycket betonar samhällsorienteringen som om den vore den absoluta huvudsaken, och det har faktiskt skett inte minst när man diskuterat valet av lärare, då måste man också framhålla språksidan och lärarnas kompentens därvidlag. Det är detta vi vill, ingenting annat, med vår reservation. Den är vi ensamma om, men den är inte mindre betydelsefull för det. Det är ett försök att slå vakt om folkbildningen, dess anseende och betydelse. Vi vill i detta speciella fall, där man alltså kräver en dubbel förmåga hos läraren, betona att dennes främsta uppgift i sin handledning av invandrarna är att lära ut svenska.
Herr talman! Herr Nordstrandh, när vi nu slår vakt om folkbildningsorganisationerna bör vi visa den största tilltro till deras förmåga att genomföra den här verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 44 har behandlats en motion nr 1487 av vänsterpartiet kommunisterna med mig som första namn, där det yrkas på ett tilläggsanslag under anslagsposten Bidrag till kommersiell service i glesbygd m.m. av 1 miljon kronor att utgå till driftstöd till redan befintliga butiker och varubussar. På grund av olyckliga omständigheter har vårt partis representant i utskottet inte varit närvarande vid ärendets behandling. Det är alltså orsaken till att det inte här föreligger en reservation. Utskottet har med hänvisning till glesbygdsutredningens avvisande av driftstöd avstrykt motionen. Men de motiveringarna har vi i motionen redan underkänt, exempelvis att endast sådana enheter skall bevaras som på sikt kan drivas med viss lönsamhet. Enligt utredningen är inte ett driftstöd förenligt med det synsättet. Däremot hävdas att investeringsstödet inte har samma nackdelar utan på längre sikt ger ökade förutsättningar för en förbättrad driftekonomi. Utskottet får ursäkta, men jag kan i varje fall inte se skillnaden i resultatet av de olika stödformerna. Garantin för fortsatt lönsamhet torde vara lika osäker — eller säker, om man så vill — i båda fallen. Det är ju inte stödet i och för sig som avgör en lönsamhet på sikt för glesbygdsbutikerna, utan det är helt andra samhällsfaktorer som påverkar lönsamheten. Jag vill som exempel nämna att vid en konferens mellan länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten i mars månad redovisade planeringsdirektör Sture Lindmark en undersökning som länsstyrelsen gjort om glesbygdens varuförsörjning. Av den redovisningen framgick att det i dag i Norrbottens län finns 221 glesbygdsbutiker. Bara 14,5 procent av de butikerna är självbärande medan 16,7 procent klarar sig om de får investeringsstöd. Resten — det är närmare 70 procent — måste enligt utredningen få driftstöd för att överleva. 1962 fanns i detta område 450 butiker. I dag, tio år senare, är det alltså 221 butiker kvar. Med samma utveckling beräknas att 1980 finns det bara 40—50 självbärande butiker. Vad det kommer att innebära ur servicesynpunkt för befolkningen är inte särskilt svårt att konstatera. Bilden blir inte heller ljusare av att Konsum samtidigt lägger ner sina varubussar i samma område. Vi vet att strukturomvandlingen sker successivt. På lagersidan kommer stora regionlager med integrerat sortiment. Branschlager går mot koncentration med långa transporter på bil. Förändringar sker fortlöpande med minskat antal sysselsatta genom den rationalisering som bedrivs. Antalet anställda minskas ofta till en tredjedel av det ursprungliga. Detta ger inte bara arbetslösa medlemmar för Handelsanställdas förbund utan ökar också utflyttningen, och så är ekorrhjulet i gång — den onda cirkeln. Frågan är då vilket som är mest ekonomiskt — att låta butiker försvinna eller att med ekonomiskt stöd hålla dem i gång. Här vill jag citera vad statens prisoch kartellnämnd sagt i sitt remissyttrande till glesbygdsutredningen, nämligen ”att man sannolikt till slut når en punkt där det blir billigare att ge driftstöd än att via samhällssubventioner upprätthålla en omfattande trafikapparat”. Vi är överens med SPK och många andra remissinstanser i fråga om driftstöd till glesbygdsbutiker, och därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1487 om ett tilläggsanslag av 1 miljon kronor för det här angivna ändamålet.

Herr talman! Jag har ju nyligen förklarat varför utskottet varit enigt. Jag kritiserar heller inte den stödform som här föreslås. Det kan säkert behövas hjälp till ombyggnad eller anskaffning av utrustning. Glesbygdsutredningen avvisade driftstöd av bl.a. två skäl. Dels skulle det kunna påverka konkurrenssituationen, dels ansåg man att sådana enheter bör bevaras som på sikt kan drivas med en viss lönsamhet. Det är det synsättet som utskottet och chefen för handelsdepartementet delar. Det kan jag däremot inte göra. I glesbygder förekommer det affärer som inte har en chans att påverka konkurrenssituationen för andra affärer. Det finns bara en affär, och avfolkningen har gått så långt att affären uppenbarligen inte längre kan drivas med lönsamhet. Jag tillbringar en stor del av min fritid i en liten by i Gällivare kommun. Där har tidigare funnits flera butiker. Nu finns det en kvar, en Konsumbutik som genom medlemmarnas uppoffring hållits vid liv. Läggs också den butiken ned — och den hänger nu på gärdsgår'n, som det brukar heta — innebär det att en massa människor i byarna däromkring kan få både tre och fyra mil till närmaste affär. Man klarar alltså inte butiken med den stödform som näringsutskottet har förklarat sig nöjt med. Vi kan tänka oss in i vad en sådan situation betyder för gamla och för barnfamiljer. Det sägs ju ibland i dessa sammanhang att avstånden inte spelar så stor roll i dagens läge därför att folk har bil. Och visst har bilantalet ökat, men alla har inte bil, framför allt inte många äldre personer. I många barnfamiljer har familjefadern med sig bilen till skogen eller till annat arbete, och den står följaktligen inte till förfogande för den kommersiella servicen. Mot den bakgrunden tycker jag att de motiveringar som utskottet har anfört inte är särskilt hållbara. Det skapas stora problem, och de metoder man nu föreslår löser inte dem, det är helt uppenbart. Butiken i en by är en livsnerv — klipps den av ökar man också takten i avfolkningen, då tycker många att det inte längre går att bo kvar. Vårt förslag innehåller alltså en viktig komplettering till de stödformer som glesbygdsutredningen gått in för och som departementet anammat.

Herr talman! I så fall får man, herr Andersson i Storfors, hoppas att den omprövningen kommer till stånd ganska snabbt, för det finns ju ett gammalt ordspråk som säger, att medan gräset gror dör kon. Vid den konferens som jag refererade till i ett tidigare uttalande yttrade sig bl.a. landshövding Ragnar Lassinantti, som ju inte kan beskyllas för att vara ovetande om glesbygdsproblem, och han var mycket kritisk mot förslaget att man inte skall ge driftstöd till glesbygdsbutikerna. Han ansåg också att de centrala myndigheterna inte alltid har den rätta förståelsen för regionernas problem. Nu vet jag att en delegation från handelsdepartementet litet senare i vår skall studera bl.a. frågor som hänger samman med den kommersiella servicen i glesbygder, och man får hoppas att en prövning och en utvärdering av erfarenheterna görs snabbt. Men jag anser trots allt, i likhet med Ragnar Lassinantti, att den rätta förståelsen inte alltid finns inom de centrala myndigheterna. Jag tycker att man redan nu skulle kunna gå in för det här stödet, för då skulle man med all säkerhet kunna rädda en del av de butiker som damoklessvärdet redan hänger över.

Herr talman! I förevarande betänkande från inrikesutskottet behandlas propositionen 80 om allmän beredskapsstat för budgetåret 1973/74. Propositionen omfattar 1 432,4 miljoner kronor.

Vid den debatt som fördes i samband med miljöskyddslagens tillkomst betonades det också från flera håll att de erforderliga miljöskyddande åtgärderna från industrins sida måste räknas in som en produktionskostnad. Sker så får också industrin en stark ekonomisk motivering till metoder och processer som är mindre miljöstörande, och de ekonomiska motiven för återanvändning i stället för utsläpp ökar. Då man under flera år — från såväl regeringens sida som från en allt bredare allmänhet — kommit till insikt om de allvarliga risker industrins utsläpp förorsakar i vår miljö, råder det väl knappast längre några delade meningar om att miljövårdande åtgärder måste vidtagas. Regeringens uttalade hållning är också den att miljöförstöring skall så långt det är möjligt förhindras, och redan förstörd miljö skall i möjligaste mån återställas. Det står emellertid klart att dessa åtgärder kommer att förorsaka kostnader. Frågan är då vem som skall stå för dessa kostnader. Regeringen tillsatte också i oktober 1971 en utredning om kostnaderna för miljövård. I direktiven sägs nästan samma sak som jag tidigare citerat ur 5 § i miljöskyddslagen. Det tilläggs dessutom att endast då det är befogat av speciella omständigheter skall den principen frångås att den som bedriver miljöfarlig verksamhet också skall stå för de kostnader som krävs för att hindra miljöskador. Vänsterpartiet kommunisterna anser den här nämnda principen riktig och att avsteg från den skall göras endast av alldeles särskilda skäl. Sådana kan föreligga när det gäller småföretagare och då fråga är om nedläggande av företag på ort där annan sysselsättning ej kan erbjudas. Förra året, 1972, beviljade riksdagen 50 miljoner kronor till miljövårdande åtgärder inom industrin. Från vpk yrkade vi då på en nedräkning till 10 miljoner kronor, som skulle förbehållas småföretag. Senare under året yrkades från regeringen också anslag av riksdagen med 200 miljoner kronor till samma ändamål, som också har beviljats. Från vpk:s håll gick vi även då emot anslaget med samma motivering som nu. Då regeringen nu föreslår 50 miljoner kronor på beredskapsstat yrkar vi, i konsekvens med vårt tidigare ställningstagande, avslag på detta anslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation av herr Lorentzon som fogats till förevarande betänkande från inrikesutskottet.

Herr talman! Såsom framgått av herr Israelssons anförande har vi tidigare haft de här ärendena till behandling i kammaren. Vpk yrkar också, i konsekvens med tidigare ställningstagande, avslag på nu föreslagna 50 miljoner kronor. Låt mig kort säga att jag instämmer med herr Israelsson när han säger att det inte finns några skilda åsikter.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

Herr talman! Jag skall spara kammarens tid genom att bara yrka bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 19. Jag förutsätter att alla har läst det.

Herr talman! Med hänsyn till den stora enighet som i övrigt rått i detta ärende i utskottet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och alltså avslag på reservationen.